Herr talman! Jag kan berätta för Stina Eliasson att jag i dag mellan kl. 07.30--08.30 förde en diskussion med postverkets chef. Jag hade inte hög röst utan talade lågmält men starkt vädjande. Jag anser det vara ett minimikrav, Leo Persson, att berörd länsstyrelse vet vad som sker. Vem som kontaktar den ene eller andre är en sak för sig, men dessa frågor är så viktiga att de verkligen bör diskuteras. Kopparbergs län förutsätter jag att nya och senast kända fakta beaktas i kommande fördelning av stöd. Axel Andersson frågar om posten har uppfyllt de krav som kan ställas på den. Jag vill inte svara direkt på den ställda frågan men kan svara indirekt genom att säga så här: Jag hoppas att man vid varje tillfälle då staten är inblandad gör en bedömning av de olika orterna för att se vilka som bäst behöver jobben. Kan de förläggas till orter som ur arbetsmarknadssynpunkt bäst behöver dem och till ungefär samma kostnad som på andra håll, då hoppas jag verkligen att just dessa orter kommer i fråga. Det här är mycket viktigt om man ser till den totala statsbudgeten. Om det tas stor regional hänsyn i det ordinarie budgetarbetet, då blir mina anslag till regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik klart lägre jämfört med om denna hänsyn inte tas. Man slipper också ett antal överhettningstendenser, som i så hög grad har förstört vårt lands ekonomi under 1980-talet och början av 1990-talet. Här har talats om lyckan resp. olyckan med en ny regering. Den frågan har ni neutraliserat här i kammaren, varför jag inte går in på den. I fråga om arbetsmiljön delar jag på nytt Sigge Godins uppfattning. Jag tror att det är mycket farligare med en kiosk i en storstad än en lanthandel i glesbygden där alla känner varandra. Visst kan det hända saker och ting även där, men det är ändå mycket farligare i större koncentrationer än det är i en liten glesbygdsbutik.
Herr talman! Jag tackar för det direkta och positiva svaret angående arbetsmarknadsministerns träff med postverkets verkschef. För mig spelar det ingen roll hur röstläget är. Går det att uppnå resultat med Börje Hörnlunds lågmälda och starkt vädjande tonläge, så är det bra. Det är ju resultatet som räknas.

Det här var en liten extra julhälsning till Börje

Herr talman! Vad gäller arbetsmarknadsministerns samtal med postverkets generaldirektör var det bra att få höra att ett första samråd redan ägt rum. Arbetsmarknadsministern sade att han hade ett vädjande tonläge, och det är kanske bra om det förstärks och följs av ett antal samtal som ger till resultat att den utveckling i fråga om postservice i glesbygd som Stina Eliasson och andra har påtalat, också kommer till stånd. Det är mycket viktigt. Det gladde mig att arbetsmarknadsministern tycker att de samråd som jag nämnde också sker. Det är på sin plats, då det har påvisats att några samråd tidigare inte har ägt rum. Det är bra att arbetsmarknadsministern tar berörda verk i örat och säger åt dem att följa förordningarna på ett sätt som gör att man upplever att det sker ett samråd ute i länen. Vad gäller frågan om fördelning av medel till länen, bl.a. till Kopparbergs län, säger arbetsmarknadsministern att han förväntar sig att AMS fördelar pengar med utgångspunkt i den arbetsmarknadssituation som råder. Jag hoppas verkligen att man på detta verk läser protokollet från dagens interpellationsdebatt och tar till sig vad arbetsmarknadsministern säger. Han påpekar att det gäller att anpassa sig till den verklighet som råder beträffande sysselsättningsbehov och annat ute i berörda län. Jag vill framhålla att Kopparbergs län i dessa avseenden ligger mycket illa till just nu.

Herr talman! Karl-Erik Persson har ställt tre frågor till mig angående EG och den svenska regionalpolitiken. Karl-Erik Persson befarar att vi varken kommer att kunna ha kvar de regionalpolitiska stödåtgärder vi har i dag eller få del av de medel som EG, genom de s.k. strukturfonderna, satsar på åtgärder för regional utveckling. Mot denna bakgrund ställer Karl-Erik Persson följande frågor: Hur skall vi kunna garantera fortsatt stöd till utsatta regioner? Vad kommer vi att få tillbaka? Låt mig, innan jag svarar på dessa frågor, redogöra något för regionalpolitikens ställning i EG. Romfördraget, som är EGs grundläggande dokument, föreskriver bl.a. att Gemenskapen skall sträva efter att stärka den ekonomiska och sociala samordningen genom att minska klyftorna mellan olika regioner och att utveckla de mindre gynnade områdena. Regional utjämning är också ett verksamhetsområde som inför fullbordandet av den inre marknaden fått ökad betydelse. Regionalpolitik bedrivs på två sätt i EG, dels på gemenskapsnivå genom de s.k. strukturfonderna, som förutom regionalfonden även omfattar socialfonden och jordbruksfonden, dels av de enskilda medlemsstaterna som utifrån vissa förutsättningar kan utforma en egen regionalpolitik med nationella medel. Låt mig här poängtera att strukturfonderna inte är några fonder i egentlig mening utan årliga utgiftsposter i EGs budget. För perioden 1989--1993 har EG beslutat att genom strukturfonderna anslå ca 60 miljarder ECU, dvs. ca 420 miljarder kronor, till gemensamma insatser för regional utjämning. Medlen skall komplettera de enskilda medlemsstaternas egna insatser. De medel som EG anslår för dessa insatser beräknas under perioden 1989--1993 öka från 20 till ca 25 % av EGs totala budget. Detta innebär att endast jordbrukspolitiken utgör en större utgiftspost än regionalpolitiken i den gemensamma budgeten. För att främja den regionala balansen inom EG skall strukturfondernas medel fördelas till de mest behövande regionerna, vilket gör att huvuddelen av medlen går till de ekonomiskt minst utvecklade områdena i t.ex. Grekland, Portugal, Spanien och Irland. Det finns dock ingen medlemsstat som inte fått ta del av de gemensamma medlen. Hur strukturfondernas verksamhet kommer att utformas efter 1993, då nuvarande programperiod går ut, är ännu inte beslutat. Enligt ett uttalande tidigare i år av den kommissionsledamot som ansvarar för regionalpolitik, finns det för framtiden behov av att både stärka den gemensamma budgeten och att öka, gärna fördubbla, strukturfondernas medel. Förutom den regionalpolitik som bedrivs på gemenskapsnivå, kan medlemsstaterna, under vissa förutsättningar, bedriva en egen nationell regionalpolitik som innebär stöd till företag i syfte att bl.a. motverka regionala obalanser inom ett medlemsland. Jag vill här framhålla att företagsstöd visserligen är ett viktigt, men inte det enda instrumentet för regional utveckling. Regionalpolitik handlar även om att utforma verksamheterna inom andra politikområden, t.ex. utbildning, forskning, kommunikationer och kultur, på ett sådant sätt att de främjar en regional balans. I EG blir en medlemsstats regionalpolitiska åtgärder endast föremål för EGs uppmärksamhet i de fall åtgärderna innebär stöd till företag som i förlängningen kan medföra att konkurrensen snedvrids på ett sätt som strider mot EGs intresse. Regionalpolitiskt stöd får naturligtvis endast lämnas i områden med regionalpolitiska problem. Då de inomregionala obalanserna bedöms, tas hänsyn till att vissa länder har ett relativt högre välstånd än andra. De rikare länderna måste därför uppvisa större inomregionala obalanser än de mindre gynnade för att regionen i fråga skall kunna ingå i stödområde. Regionalpolitik i EG och Sverige bedrivs i detta avseende utifrån delvis olika utgångspunkter. I EG tillmäts bruttonationalprodukt och arbetslöshet en betydande roll för om, var och i vilken omfattning regionalpolitik kan bedrivas. I Sverige och i våra nordiska grannländer är det förutom arbetslöshet även andra faktorer som i stor utsträckning påverkar stödområdets omfattning, nämligen den glesa befolkningen och de långa avstånden till marknaderna.

Deklarationen avviker inte från EGs regler, utan den förtydligar endast ett kriterium som är av stor vikt då de nordiska länderna utser stödområden. Detta var en kort översikt över regionalpolitiken i EG. Låt mig nu återgå till Karl-Erik Perssons frågor. Den första frågan, hur vi skall garantera fortsatt stöd till utsatta regioner, vill jag besvara på följande sätt. Den inriktning som den svenska regionalpolitiken har i dag och den utformning som EES-avtalet har, gör att jag bedömer att vi i framtiden skall kunna bedriva en aktiv regionalpolitik i Sverige med i stort sett samma inriktning som i dag. Det kommande EES-avtalet innebär även att Sverige tillsammans med de övriga EFTA-länderna skall bidra till att de regionala obalanserna inom EES-området minskar. EFTA-länderna skall inrätta en fond där medlen huvudsakligen går till de sydliga regionerna i EES. För Sveriges del innebär fonden ett årligt åtagande på ca 250 milj.kr. EES avtalet innebär däremot inte att Sverige skall lämna bidrag till EGs strukturfonder. Karl-Erik Perssons två övriga frågor rör förhållandet vid ett eventuellt medlemskap. Hur mycket Sverige måste bidra med till regionalfonden, som är en av strukturfonderna, och hur mycket som kommer att fördelas från fonderna till projekt i Sverige, är det i nuläget inte möjligt att klart bedöma, bl.a. eftersom det i EG nu diskuteras hur fondernas verksamhet och inriktning skall utformas efter 1993. Låt mig slutligen framhålla att jag vid de nordiska regionalministrarnas möte i Helsingfors förra månaden tog initiativ till en utökad nordisk samordning i dessa frågor. De nordiska ministrarna gav ministerrådets ämbetsmannakommitté i uppdrag att inom ett år presentera ett underlag för förslag till ett gemensamt framtida agerande. Behovet av samordning gäller exempelvis gentemot det nya organ som skall övervaka hur EES-avtalets regler om regionalpolitiskt stöd följs och inför de nya förhandlingar om medlemskap i EG som flera nordiska länder kan komma att påbörja. I förlängningen kan det också vara en styrka att inför EG-kommissionen tala med en enig nordisk stämma för att lyfta fram det som i regionalpolitiskt sammanhang är unikt för Norden. Jag tänker i detta sammanhang bl.a. på våra långa avstånd till marknaderna, vår mycket låga befolkningstäthet och vårt kalla klimat samt de höga kostnader vi har för att upprätthålla en god infrastruktur i stödområdena.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag tror emellertid inte riktigt på att vi kan behålla den regionalpolitik vi har i dag. Såvitt jag vet är det Romfördraget och EGs vitbok som kommer att styra regionalpolitiken. Grunden för EGs syn på statsstöd till regionerna återfinns i Romfördragets artiklar 92 punkt 2A och 93 punkt 3C. Grundprincipen är att dessa bestämmelser förbjuder statsstöd som snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen genom att vissa företag eller produktion av vissa varor gynnas i den mån handeln mellan länderna påverkas. Den förstnämnda artikeln avhandlar stöd till områden där levnadsstandarden är särskilt låg eller där det föreligger en allvarlig undersysselsättning. Enligt denna artikel kan inte någon form av svensk regionalpolitik stödjas, eftersom kravet är att inkomsten per capita i området får uppgå till högst Enligt artikel 93 punkt 3C måste stödet vara tidsbegränsat och får heller inte leda till att överkapacitet totalt sett uppstår inom EG. Därtill får exportstöd inte förekomma. Av EGs vitbok och av de deklarationer som gjorts framgår mycket tydligt att regionalt stöd till våra glesbygder inte är att räkna med. Det skulle ses som en avvikelse från principen om konkurrensneutralitet. Vissa områden i Europa kan vara tänkbara, men det är underutvecklade områden som ligger långt från våra. Av EGs vitbok framgår mycket klart att ekonomiskt stöd av det slag vi har -- direkt företagsstöd, lokaliseringsstöd, lokaliseringslån, transportstöd, nedsatta socialavgifter, osv. -- inte kommer att godkännas. Medlemsländerna skall vidare till kommissionen anmäla alla regionalpolitiska stödåtgärdsprogram som avser företag, och kommissionen skall då godkänna stöden innan de får tas i bruk. Det sägs i interpellationssvaret att alla länder får stöd för sin regionalpolitik, men av de uppgifter jag har kunnat få fram är det av de tolv medlemsländerna bara Grekland, Portugal, Spanien och Irland som i dag har möjlighet att få stöd. Sverige får alltså lov att vara med och satsa, och det är väl det största bekymret i det sammanhanget. I massmedia förekommer uppgifter om detta, bl.a. har EG-ministern sagt att Sverige får vara med och satsa runt 15 miljarder kronor. I en SAF-tidning har jag läst att vi skall satsa 16 miljarder och att vi får tillbaka 6 miljarder. Jag tycker att det är ett bekymmer att man inte kan få reda på de här siffrorna. De principer man har i dag för att räkna ut vad de länder som är med i EG betalar till den regionala fonden måste man ju på ett eller annat sätt kunna tillämpa på Sverige för att se vilka siffror som skulle bli aktuella och för att vi därmed skulle kunna få en riktig bild av detta. En annan sak som är bekymmersam är att det i fråga om alla stödåtgärder som kommer att vidtas är EG-domstolen som slutligt tar ställning. Det är också fråga om väldigt mycket hemlighetsmakeri kring detta. Hemlighetsstämpelns blå färg lyser överallt i detta sammanhang. Som jag ser det har det svenska parlamentet större förutsättningar att styra den svenska regionalpolitiken än EGs parlament.

De fackliga organisationerna inom EG kommer dessutom att hårt bevaka var nyetableringen sker. Jag skulle mer än gärna önska att jag själv hade sagt dessa ord, men det har jag faktiskt inte, utan de är hämtade ur en reservation som arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund skrev till REK 87. Jag är faktiskt mycket lycklig över att Börje Hörnlund skrev en sådan bra och utförlig reservation till den regionalpolitiska kommitténs betänkande, och jag står helt och fullt bakom den. Jag hoppas också att arbetsmarknadsministern kan föra in dessa tankegångar i den regering han sitter i.

Herr talman! Sveriges närmande till EG och de frågor som därvid berörs, förutsättningarna att bedriva politik på det sätt vi själva har beslutat, intresserar naturligtvis inte bara oss riksdagsledamöter utan också hela Sveriges folk. En viktig fråga, särskilt för den typ av region i Sverige som jag representerar, nämligen skogslänen, är: Vilken regionalpolitik får vi vid ett närmare samröre, kanske ett medlemskap, i EG? Förhandlingar förestår, och då är frågan av utomordentlig betydelse. Vi behöver ju inte så att säga lägga oss platt för EG, utan jag anser att vi i verklig mening skall förhandla om dessa frågor. Det finns i den regeringsdeklaration som den nya regeringen presenterade för några månader sedan ett kort regionalpolitiskt avsnitt, som inleds med en mycket koncis programförklaring: Hela Sverige skall leva.

Skogslänen är i dag i akut behov av stora infrastrukturella satsningar för att kunna hävda sysselsättning och utveckling, inte minst när det gäller kommunikationer och högre utbildning, särskilt högskoleutbildning. Också företagen i skogslänen behöver visst samhällsstöd för att så att säga kunna bli konkurrensneutrala nedifrån och upp. Nu är vi på väg in i den europeiska familjen. Vilka är då regeringens ambitioner när det gäller regionalpolitiken och EG? I det långa svar som arbetsmarknadsministern har gett på Karl-Erik Perssons interpellation kan jag inte utläsa någon regeringens ambition när det gäller att i förhandlingarna driva en svensk progressiv linje med hög svansföring och hävda vår rätt att bedriva en aktiv och rättvis regionalpolitik. Arbetsmarknadsministern sade i sitt svar att han bedömer att vi i framtiden ''skall kunna bedriva'' en aktiv regionalpolitik, men vilken form av regionalpolitik kommer man att bedriva? Kommer den svenska regeringen i förhandlingarna med EG att hävda Sveriges rätt att bedriva en progressiv regionalpolitik för utveckling och för en trygg framtid i hela vårt land?

Herr talman! Jag skulle vilja tacka Karl-Erik Persson för att han ställt en interpellation i ett viktigt ämne och också arbetsmarknadsministern för att han svarat utförligt på frågorna i interpellationen. Vad jag tycker är litet beklagligt är att Karl-Erik Persson i viss mån utgår från ett svartmålningsperspektiv och att han kanske därmed också döljer något av de verkliga diskussionsfrågorna och det som är värt att ta upp till debatt. Först måste jag konstatera att EG som organ utifrån sitt perspektiv har en ganska hög ambitionsnivå när det gäller regionalpolitiken. Man har ju inom EG att brottas med de problem som finns i södra Europa. Innan jag går in på mitt huvudsakliga inlägg måste jag säga att jag är litet fascinerad över vänsterpartiets sätt att argumentera i den här frågan. Karl-Erik Persson är bekymrad över att Sverige skall satsa ett antal miljarder kronor till EGs regionalfonder. Vänsterpartiet är bekymrat över att Sverige skall vara med och hjälpa människor i Portugal, Grekland, södra Spanien och Irland att få en fungerande infrastruktur. Det handlar ju om solidaritet med de delar av Europa som har det sämre ställt. Att vänsterpartiet är bekymrat över detta är ju egentligen otroligt. Jag tycker att man i debatten om regionalpolitiken och EG lätt blandar ihop begreppen så att det blir litet förvirrande ibland. Det finns tre viktiga saker att hålla reda på. Det första är de problem som den internationaliserade ekonomin skapar. Sådant har inte att göra med vare sig EG eller vår egen regionalpolitik, utan det har att göra med att vi går mot en allt mer internationaliserad ekonomi. Det enda sättet att hålla oss ifrån detta är att stänga gränserna och inte vara ett frihandelsland längre. Det vill ingen av oss. Vi inser att ont skulle bli värre av detta. Dessa problem måste vi vara medvetna om. De uppstår oberoende av EG och EES. Det andra är de egna regionalpolitiska beslut som vi fattar i Sverige. De påverkas inte heller av EG eller EES-avtal i första hand. Det handlar om hur villiga vi är att bedriva en rättvis fördelning inom landet. Det tredje, som vi diskuterar i dag, är vilka konsekvenser, direkt och indirekt, ett svenskt EG medlemskap får. Vi måste då också komma ihåg att EES-avtalet, som vi går in i, för med sig de konsekvenser som ett medlemskap har. Det är små skillnader att vara medlem i EG och att skriva på EES-avtalet. Det kanske vi också glömmer bort i debatten. Jag delar den bedömning arbetsmarknadsministern gjort i svaret, att vi kan fortsätta att bedriva i stort sett en likartad regionalpolitik även efter medlemskap med EG. Vi kommer att få bidra med pengar till EGs regionala fonder och kommer knappast att få någon större del av dem själva. Men vi kan säkert fortsätta med vår egen regionalpolitik. Det finns en stödform som jag har ett frågetecken inför. Jag vill gärna höra arbetsmarknadsministerns synpunkt på detta. Det gäller transportstödet, där en del röster har höjts för att det skulle snedvrida konkurrensen. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern om han delar min bedömning att även den stödformen skulle kunna överleva en granskning från EG Det viktiga med vår regionalpolitik är att vi undviker att gynna vissa företag och branscher specifikt. Det skall vara generella stödformer. Därmed kan vi få dem godkända. Det är konkurrenssnedvridningen som EG-domstolen kommer att granska. Hur ser arbetsmarknadsministern specifikt på transportstödet? Det skulle vara intressant att få den saken utvecklad. Det andra jag skulle vilja trycka på är att vi bör arbeta fram en konkret strategi, när vi nu går in i EG-förhandlingar, om just hur Sverige kan agera i regionalpolitiken. Det pågår en process i EG. Den skapar vissa frågetecken och kanske en viss oro. Vilka krafter skall vinna? Hur hårt skall man hålla på vissa principer? Som arbetsmarknadsministern säger är detta att vi har långa avstånd och glesbygd något som gör oss unika. Det gäller för oss att ha en gemensam strategi för att kunna få till stånd en vettig uppgörelse i samband med ett EG-medlemskap, så att vi får våra speciella behov beaktade. Jag vill tillstyrka de skrivningar arbetsmarknadsministern har i svaret om att det är viktigt med det samnordiska agerandet. Det tycker jag är ett bra initiativ från arbetsmarknadsministern som jag förstår att han också kommer att fullfölja. Det vore alltså intressant att få höra en utveckling om transportstödet. Den frågan tror jag många undrar över, inte minst i glesbygdslänen. Transportstödet är också en stödform som jag tror betytt otroligt mycket, inte minst för industriföretagen i stödområdena.

Herr talman! Svensk regionalpolitik har alltför länge haft karaktären av stödpolitik i stället för mobiliseringspolitik. Vi är därför alltför mycket fixerade vid stödformer och vid om EG kan tillåta oss att fortsätta på den vägen även i framtiden. Låt mig säga att det självklart är viktigt med väl avvägt och ändamålsenligt stöd till nyföretagande. Men detta får inte bli den helt allenarådande delen av svensk regionalpolitik, varken fram till EG medlemskapet eller fortsättningsvis som fullvärdiga medlemmar av EG. Herr talman! Skall svensk regionalpolitik lyckas att mobilisera de kreativa människorna, inte minst i de mest utsatta delarna av vårt land, så krävs betydande insatser i infrastrukturen. Jag noterar med glädje att arbetsmarknadsministern numera också nämner kulturen som en viktig del i den utvecklingen. Jag kan också konstatera att det på senare år, precis som arbetsmarknadsministern säger, skett betydande omsvängningar i EGs syn på regionalpolitiken. De förhoppningar som man hade tidigare att människor skulle flytta över landsgränserna för att få tillgång till arbete och utveckling var inte möjliga att uppfylla. Inte minst i EG-länderna har man fått uppleva att språk, kultur och traditioner är så avgörande för människor att några stora befolkningsomflyttningar inte sker. Jag instämmer därför i arbetsmarknadsministerns positiva syn på Sveriges möjligheter att även framgent kunna bedriva en aktiv och utvecklande regionalpolitik. Herr talman! Svenska glesbygdsföretags möjligheter att nå intressanta marknader är i dag mycket små. De har inte tillgång till effektiva transportmöjligheter. Svensk glesbygd har betydande svårigheter att klara en kvalificerad utbildning. Svårigheter finns att studera vid universitet och högskolor för den som bor i glesbygden. Den socialdemokratiska regeringen lämnar efter sig betydande luckor när det gäller glesbygdens infrastruktur. Även om medel kan komma att tillföras från EGs strukturfonder vid ett medlemskap så vill jag påstå att tiden fram till dess måste tas till vara för att förbättra glesbygdernas infrastruktur. En progressiv regering får inte sitta med armarna i kors och vänta på besked från Bryssel. Herr talman! Arbetsmarknadsministern utstrålar en tillförsikt när det gäller EG-medlemskap som jag aldrig trodde mig få uppleva. Det är bra att man inom regeringen är ense även på den punkten. Jag vill ändå ställa några frågor till arbetsmarknadsministern: Är regeringens målsättning att rusta även landets glesare orter inför inträdet i EG, eller anser arbetsmarknadsministern att oddsen är så goda när det gäller möjligheter att få del av EG-medel, att vi lugnt kan avvakta ett medlemskap? Har arbetsmarknadsministern någon uppfattning om vilka insatser som är de viktigaste för Sverige och som vi behöver göra för att klara en allt hårdare Från folkpartiet liberalernas sida har vi i många år arbetat för ett ''rundare Sverige''. Är det möjligt att driva samma tes i EG: ett rundare EG med möjligheter till transportstöd, förbättrade väg-, järnvägs och telekommunikationer från de mest avlägsna bygderna i vårt land? Hur ser arbetsmarknadsministern på den frågan? i sig en förstärkning av de koncentrationsdrivande krafterna så till vida att det fria kapitalet ju lokaliserar sig som det önskar.
Herr talman! Jag sade i den långa reservationen att oavsett svensk anslutningsgrad så innebär EG i sig en förstärkning av de koncentrationsdrivande krafterna så till vida att det fria kapitalet ju lokaliserar sig som det önskar. Efter det att jag avgav den här reservationen -- det är nu några år sedan -- har det hänt en hel del som har bidragit till att utvecklingen har gått åt rätt håll. Något som är väsentligt är att EG nu planerar att kraftigt utöka sina fonder för regional utveckling. När det gäller denna fråga samråder jag naturligtvis väldigt grundligt med regeringens Europaminister, som ju har varit vår EG-förhandlare. Han är mycket positivt inställd till den nordiska samordning som man kom fram till i Helsingfors för cirka en månad sedan. Danmark är ju redan med i EG, och därför var det speciellt roligt för mig att Danmark slöt upp bakom det som är utpräglat norrländskt -- liksom Axel Andersson m.fl. --, nordfinskt och nordnorskt. Trots att Danmark har hög bruttonationalprodukt, har ett bra läge och är ganska tättbefolkat har man ändå fått del av EGs regionala fonder. Alla talare har tagit upp detta med infrastrukturen. Jag upplever för närvarande att det största hotet finns inom landet i form av Temaplans underutredning som gjordes till produktivitetsdelegationens rapport. Fritt översatt ser man enligt denna underutredning inte särskilt stora möjligheter i två tredjedelar av landet. Man säger dock att det varken har tagits någon regionalpolitisk hänsyn eller någon miljöhänsyn. Därför kan verkligen den vetenskapliga kvaliteten i detta arbete ifrågasättas. Till Axel Andersson vill jag säga att jag nästan dagligen upprepar lydelsen i regeringsförklaringen om att hela landet skall leva och utvecklas. När nu debatten är som den är vill jag också upprepa att det i regeringsförklaringen står att dessa områden skall ha moderna järnvägar och bra vägar. Det är väldigt viktigt att hålla fast vid, särskilt i det här debattläget. Till Stefan Attefall vill jag säga att det transportstöd som utbetalas till en del skogslänsföretag täcker på sin höjd en utjämning av kostnaderna för transporter ner till Stockholm. Om man ser till Sveriges läge i förhållande till de stora europeiska marknaderna, ligger ju Malmö nästan i utkanten. Som jag ser det föreligger det därför inget konkurrenshot kontra EGs industrier i att det finns ett transportstöd som täcker en del av kostnaderna för de företag som ligger riktigt långt bort.

Min och regeringens inriktning -- och det står också i den samlade regeringsförklaringen -- är att vi skall klara det här på ett bra sätt, men då måste vi ha en infrastruktur som omfattar hela landet. Vi kan t.ex inte lämna de riktigt långa avstånden utanför vårt planerade snabbtågsnät. Det är också viktigt vad Sveriges riksdag har för inställning. Att det alltid finns en majoritet i denna kammare för den synen är nog så viktigt som vissa diskussioner med EG. När det gäller EGs fonder och det nordiska samarbete som pågår, räknar vi med att få ett underlag som gör det möjligt för oss att kunna få del av EGs fonder.
Herr talman! Stefan Attefall tyckte att jag verkade bekymrad. Det är upp till honom, för jag är inte alls bekymrad, i alla fall inte personligen. Däremot är jag bekymrad över hur det skall bli med Sverige om vi går med i EG, eftersom vi över huvud taget inte vet vad det innebär. Men Staffan Attefall kan ju ha haft tillgång till mer information än den som finns tillgänglig. Det är ändå stämpelns blå färg som lyser över detta. Sedan talade Staffan Attefall om solidaritet. Nu tycker jag ju inte att regionalpolitik är detsamma som någon sorts biståndspolitik, som jag fick intryck av att Staffan Attefall menade. I så fall tycker jag att han skall läsa de motioner om biståndspolitik, som vi har avgivit. Jag hälsar honom välkommen in i solidaritetens kärna, för då skulle vi kanske kunna komma överens. Men jag kan tänka mig att det i så fall skulle låta annorlunda. Kapitalet har inte, och har aldrig haft, någon gräns. Det får vi nog uppleva vare sig vi är med i EG eller ej. I mitt inledningsanförande tog jag upp frågan om vad vi kommer att få vara med att betala till EGs fond och vad vi kommer att få tillbaka. Arbetsmarknadsministern trodde att vi skulle få mycket tillbaka. Jag vill ta upp ett exempel. Vi brukar ju jämföra oss med Tyskland, som har en ganska hög arbetslöshet. Tyskland satsade 1989 11,1 miljarder ecu till den regionalpolitiska fonden, och man fick tillbaka 2,3 miljarder. Utifrån samma grunder borde det ha gått att ta reda på hur mycket vi måste satsa till den regionalpolitiska fonden och hur mycket vi får tillbaka. Det verkar som att vi alla är överens -- åtminstone när vi säger det här i kammaren -- om att hela Sverige skall leva, men då måste ju den svenska regeringen ha större förutsättningar att styra de regionalpolitiska satsningarna än vad Bryssel har. Då har vi möjlighet att påverka. Men kommer EG domstolen att säga nej, får vi rätta oss efter det.

Herr talman! Det var kanske viktigt med den reservation som Börje Hörnlund avgav en gång i tiden, men jag måste beklaga att jag inte minns vad som stod i den. Det är ju några år sedan, precis som arbetsmarknadsministern sade. Vi kan väl vara överens om att det är bra med infrastruktursatsningar. Den norrländska skogsindustrun, som tillför Sverige stora nettoexportintäkter, är enbart i mitt eget hemlän Västernorrland av samma storlek som den samlade bilindustrin i vårt land. Man måste därför se till att det finns kommunikationer så att transporterna kan klaras. Det är viktigt att transporterna fungerar, också för all annan verksamhet i skogslänen. I ett debattinlägg för någon vecka sedan tog generaldirektören i NUTEK upp Sveriges regionala satsningar inför ett eventuellt EG medlemskap. Hans uppfattning är att infrastruktursatsningar huvudsakligen skall ske i Mellansverige för att de skall ge maximal effekt. Regionalpolitiskt stöd skall utgå enbart till de mest utsatta orterna i Norrlands inland. Arbetsmarknadesministern talade om Temaplan och de åsikter man ger uttryck för i den här underutredningen. Jag anser att man kan bortse från dessa åsikter, eftersom Temaplan bedriver en konsultverksamhet som vi inte behöver befatta oss med. Det verkligt allvarliga är vad man anser inom NUTEK -- ett statlig organ som regeringen anlitar som expert i dessa frågor. Jag undrar därför: Delar regeringen NUTEKs uppfattning? Om överdirektören i ett verk skriver en sak, kan det knappast vara hans personliga uppfattning, utan han måste väl representera hela verkets uppfattning. Jag skulle vilja veta hur ni i regeringen ser på den frågan. Jag vill ta upp ytterligare en fråga, som arbetsmarknadsministern gjorde en poäng av. Han hänvisade till kontakter med övriga Norden. Jag delar uppfattningen att det är utomordentligt bra om samtliga nordiska länder samtidigt blir EG medlemmar. Vilka signaler har arbetsmarknadsministern på att detta är möjligt? Det går bra att tillsammans diskutera hur man vill ha det när man kommer in i EG, men ytterst handlar det ju om huruvida samtliga nordiska länder vill vara med. Detta är enligt min uppfattning en mycket viktig fråga, inte bara när det gäller regionalpolitik utan också när det gäller miljöfrågor och jämställdhetsfrågor. Vi har ju en annan syn på massor av dessa frågor, och det vore bra om vi var många i EG som drev dem. Det skulle vara intressant om arbetsmarknadsministern lättade på förlåten och beskrev för oss som håller oss hemma i landet hur det förhåller sig i övriga
Herr talman! Det är bra att Börje Hörnlund har höga ambitioner när det gäller de förestående förhandlingarna med EG om regionalpolitiken. Men det vore ännu bättre om arbetsmarknadsministern klart kunde uttrycka att han talar för hela den borgerliga regeringen. Jag anser att vi från svensk sida måste ha tyngd i dessa förhandlingar. Vi måste ta den möjlighet som finns att i diskussionerna med EG konstruktivt tillföra vår syn på hur regionalpolitik kan bedrivas för att ge möjligheter till en rättvis och riktig utveckling i olika regioner i ett land. Vi är sannerligen inte utan bundsförvanter inom EG. I Maastricht för snart en vecka sedan agerade Spanien mycket aktivt för de regionalpolitiska frågorna. Och jag kan försäkra arbetsmarknadsministern om att det på hemmaplan finns ett stort stöd hos den socialdemokratiska oppositionen i denna kammare att driva frågan om aktiva svenska insatser i förhandlingarna. Och som jag sade tidigare skall man hålla både huvudet och svansen högt och framföra de svenska argumenten för regionalpolitiken. Även vi har faktiskt en del att tillföra EG.
Herr talman! Får jag också understryka vikten av just satsningarna på kommunikationerna i det regionalpolitiska perspektivet. Jag tror att just infrastrukturen kommer att bli en allt viktigare del av regionalpolitiken framöver. Jag tror också att det finns all anledning att fundera över hur man kan förstärka just den delen av regionalpolitiken. Jag ser personligen Bottniabanan som en viktig del i en infrastruktursatsning och som en upprustning av kommunikationerna i Norrland. Jag delar också arbetsmarknadsministerns uppfattning om att det största hotet just mot regionalpolitiken, och framför allt när det gäller infrastrukturutbyggnaden, nog finns inom landet. Och jag tror att vi som deltar i denna debatt har all anledning att på olika håll påverka i rätt riktning. Det var också intressant och viktigt att få just arbetsmarknadsministerns bedömning av transportstödet. Jag tror att det är en riktig bedömning att det inte är någon fara med den konstruktion som transportstödet har. Det är viktigt att informera EG om hur det fungerar i Jag vill slutligen ta upp Karl-Erik Perssons bekymmer över att man måste stödja de fattiga människorna i Portugal, Spanien och Irland. Regionalpolitiken i Sverige innebär ett slags solidaritet och innebär att det sker en omfördelning inom landet. På samma sätt fungerar även EGs regionalpolitik. Det är tragiskt att vänsterpartiet har blivit ett isolationistiskt parti och släppt sina internationella visioner och sina tankar på att arbetare i alla länder skall förena sig. I stället menar Karl-Erik Persson att arbetare i Sverige skall hålla sig för sig själva. Det är tragiskt.

Herr talman! Jag vill först vända mig till Sigge Godin. Det är mycket viktigt att Temaplan analyseras mycket noga av alla möjliga instanser. Den, liksom produktivitetsdelegationens handlingar i dess helhet, skall nu ut på remiss. Regeringen kommer då naturligtvis att få ta emot olika synpunkter. Inte minst de norrländska länen, en del mellansvenska län och sydöstra Sverige har all anledning att väldigt noga göra analyser och framföra sina synpunkter. Jag uppfattar överdirektörens inlägg i den regionalpolitiska debatten som ett inlägg för egen räkning och icke för verkets räkning. Generaldirektören är på väg till mig för samtal, och jag är helt övertygad om att detta då kommer att bekräftas. En del talar för att de nordiska länderna inte går med lika långa steg när det gäller samtalen med EG. Men oavsett det finns ju EES-avtalet. Och man ser mycket noga på om konkurrensen rubbas när regionalpolitik bedrivs. Jag menar att det är lika viktigt, oavsett anslutningsgrad, att de nordiska länderna tillsammans analyserar och får en gemensam uppfattning i detta ärende.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i det som Stefan Attefall sade om att Bottniabanan i norr är en viktig länk för att vi skall få ut våra varor till kontinenten, och det gäller att hitta transportvägar som är bra och effektiva och som också håller måttet. Jag skulle vilja ta upp ytterligare en fråga som egentligen är viktig för hela landet men framför allt för skogslänen, och det är frågan om riskvilligt kapital. Bankerna är i dag mycket njugga och har bränt sina fingrar så att de, enligt min uppfattning, inte ser skogen för bara träd. Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Hur ser regeringen på olika möjligheter att hitta nya former för riskvilligt kapital? Det finns ju en tysk modell som vi har tittat en del på och som verkar intressant. Men jag tycker ändå att regeringen borde syna fler sådana möjligheter i EG-länderna. Vad använder man sig av där? Finns det några uppslag i dessa länder som kan vara användbara hos oss och som vi kan utvärdera för att se om de kan passa även i Sverige? Om vi vill göra något för småföretagen står det och faller med om riskvilligt kapital går att få fram. Det är i och för sig viktigt vad Temaplan skriver. Men det kommer ju reaktioner framför allt från skogslänen på dess syn. Och den måste regeringen värdera. Men man blir verkligen mycket upprörd när en överdirektör i ett verk som till stora delar sysslar med regionalpolitik har en egen uppfattning. I efterhand har han kommit på att det kanske inte var så lägligt att ha en egen uppfattning i denna fråga utan att den nog kunde blandas ihop med vad NUTEK som helhet anser. Denna generaldirektör är inte heller vilken tjänsteman som helst. Han är inte bara överdirektör. Han är också en tjänsteman som har suttit i regeringskansliet, låt vara att det var under den tidigare regeringen. Han har, som arbetsmarknadsministern vet, varit expert i en utredning. Därför funderar man litet över om det är något som pågår och om han har haft någon särskild orsak att skriva detta. Låt mig avslutningsvis säga att det är bra om de nordiska länderna har samma uppfattningar. Och det är väl också bra att alla nordiska länder så småningom kommer med i EG och inte väntar alltför länge med att bestämma sig. Det är nämligen viktigt att vi tillsammans klarar av denna fråga. Herr talman! Jag blev litet förundrad över vänsterpartiets syn på solidariteten. Det är skrämmande att man inom vänsterpartiet inte är beredd att stötta de svagare människorna ute i Europa. Det är väl ändå en uppgift också för oss svenskar att se till att vi skapar nya marknader och att vi så att säga lyfter människor så att vi även får ett utbyte med dem i större utsträckning.
Herr talman! Låt mig börja med det som Staffan Attefall sade om solidariteten. Det är klart att om man sätter på sig skygglappar ser man bara rakt fram. Staffan Attefalls och Sigge Godins solidaritet sträcker sig till Grekland, Portugal, Spanien och Irland. Där tar solidariteten slut. Jag anser faktiskt att det finns fattigare länder i denna värld, om vi nu skall utgå från de fattigaste länderna. Och detta trodde jag faktiskt att både Staffan Attefall och Sigge Godin visste. Därför tyckte jag att det var litet malplacerat när Staffan Attefall började nynna på Internationalen. Då borde han faktiskt ha vetet vad Internationalen innebär. Den handlar om alla länder och inte bara om Europa. Men så är det när man skall försöka göra sig lustig över internationell solidaritet. När det gäller regionalpolitiken började vi redan under den förra regeringen att anpassa oss litet grand. Och jag tänker då på stödområdesindelningen. Vi övergick från tre till två stödområden -- från A, B och C till 1 och 2. Frågan är om vi fortsättningsvis kan behålla stödområdesindelningen och den tillfälliga stödområdesindelningen, som har gjorts av vissa delar av landet, vid ett närmande till EG och när Vi har ju även dragit ner investeringskostnaderna -- från 50 % till 35 %. Jag anser att det också är en EG-anpassning. Såvitt jag har erfarit överstiger investeringskostnaderna när det gäller företagen inte 35 %. Här har alltså ett arbete påbörjats. Men det skulle vara intressant att få veta, Börje Hörnlund, om man kommer att fortsätta på den inslagna vägen beträffande EG-anpassningen. Kanske vill Börje Hörnlund med tanke på det kommande budgetarbetet inte avslöja hur det förhåller sig.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

Arbetsmarknadsministerns inlägg här visar att han icke saknar förståelse för dessa frågor. Om han därmed gör sig till tolk för hela regeringen framgår däremot inte.
Herr talman! Jag noterar att åtminstone talmannen rätt har uppfattat mitt förnamn. Jag är tacksam för det. Stefan är alltså mitt förnamn. Jag tänkte avsluta den debatt med Karl-Erik Persson och vänsterpartiet som kanske kan kallas för en solidaritetsdebatt med att säga att jag inte tycker att solidariteten tar slut vid Greklands södra gräns -- tvärtom! Karl-Erik Persson är kanske medveten om att biståndsministern också är partiordförande för kds och att nuvarande regering i sin regeringsförklaring har en högre ambitionsnivå än den förra regeringen hade när det gäller biståndet till tredje världen. Dels slår man fast att enprocentsnivån skall gälla, dels aviserar man att de kostnader som varit förenade med omhändertagandet av flyktingar på hemmaplan, dvs. här i Sverige, skall lyftas ut ur biståndsbudgeten. Det är alltså fråga om en högre ambitionsnivå jämfört med tidigare. Vi kristdemokrater kommer att jobba för en stark solidaritetspolitik gentemot folk i tredje världen. Men för den skull kan vi ställa upp på en inom Europa inomregional fördelning av resurserna för att hjälpa människor som bor i Grekland, Portugal, södra Spanien och Irland när det gäller infrastrukturen och olika typer av åtgärder på andra områden. Men detta vill Karl-Erik Persson inte inse. Jag tycker att det är tragiskt. Vidare tycker jag att det bör noteras att den här regeringen har en högre ambitionsnivå än den förra regeringen också när det gäller stödet till Baltikum och öststaterna. Det visar att kristdemokraternas, och även regeringens, solidaritetsbegrepp är betydligt mera omfattande än det som vänsterpartiet har lyckats åstadkomma. Men det är nog bekant från historien. Avslutningsvis vill jag helt kort kommentera det som Axel Andersson säger om just förhandlingarna gentemot EG. Jag tror att vi genom vår arbetsmarknadsminister och den regeringssammansättning som nu gäller så att säga kommer att visa en bra tyngd i förhandlingarna med Europa och också goda personkontakter. Jag tänker då på kontakterna med ledande politiker ute i Europa. Jag tror att det är viktigt att också ha detta i minnet. Vidare vill jag säga att jag inte tycker att arvet från socialdemokraterna är särskilt mycket att bygga på. Därför gäller det att gå vidare här. Men självfallet är åtminstone jag tacksam om socialdemokraterna agerar positivt och konstruktivt, för i så fall kan vi nog tillsammans driva bra och framgångsrika förhandlingar med just EG inför det medlemskap som stundar och som jag hoppas på.
Herr talman! Sigge Godin tar upp frågan om riskkapitalförsörjningen, som ju är en viktig fråga inte minst för småföretagen. I dag är det ett problem som faktiskt gäller hela Sverige. I synnerhet gäller det t.ex.orter som ligger i riktiga glesbygden. Jag hoppas att jag kan göra vissa insatser inom delar av det regionalpolitiska området. Men det viktiga beskedet här är att näringsminister Per Westerberg i samråd med några kolleger jobbar med en mycket noggrann analys av den tyska modellen och även av andra här möjliga modeller för att senare återkomma med förslag till riksdagen. Ett antal debattörer -- och nu, under det senaste året, börjar de bli rätt många -- har litet svårt med detta med att se till hela landet. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att gång på gång -- på det viset tror jag alltså att den här uppkomna debatten tystnar -- upprepa vad som sägs i regeringsförklaringen om att hela landet skall utvecklas och att moderna järnvägar och bra vägar skall komma hela landet till del. Naturligtvis kommer det, Karl-Erik Persson, också under denna period att ske en viss översyn av de regionalpolitiska frågorna. Det är min målsättning att denna översyn skall leda till en kraftfullare politik för en regional utveckling. Mitt svar till Axel Andersson är självfallet ja. När jag står här i talarstolen talar jag för hela regeringen. Jag hoppas faktiskt på en samlad riksdag. I de här frågorna är det ju viktigt att vi är eniga inom landet när det gäller att hävda de regionala utvecklingsfrågorna gentemot EG. Jag hoppas att det, sedan våra tjänstemän inom Norden har tittat på det hela, skall vara möjligt att från samtliga nordiska länders sida tala med samma stämma när vi går in i diskussionerna med EG. Det är först då som vi får en riktigt bra styrka. Avslutningsvis vill jag till herrar meddebattörer säga att jag egentligen upplever ett stöd och även en stor respekt när det gäller ert intresse för att de regionalpolitiska frågorna också fortsättningsvis sköts på bästa möjliga sätt i vårt land.

Herr talman! Anita Johansson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som hon föreslår för att minska arbetslösheten i Stockholms län. Det första Anita Johansson har frågat mig är om jag är beredd att föreslå förändringar i bostadsfinansieringssystemet. skall det beslutade systemet om s.k. räntelån inte genomföras. I stället skall ett nytt förenklat lånesystem gälla fr.o.m. år 1993. Då det av socialdemokraterna föreslagna räntelånesystemet skulle ha trätt i kraft den 1 januari 1992 kommer under 1992 övergångsregler att gälla. Bakgrunden till detta är i korthet bl.a. att ett system med räntelån och realräntebidrag skulle kunna bidra till att minska kraven på en kraftfull antiinflationspolitik. Vid låg inflation och höga räntor skulle systemet medföra betydande statsfinansiella påfrestningar. Ett väl fungerande bostadsfinansieringssystem måste vara stabilt och kunna fungera över en längre tid och under skiftande ekonomiska förhållanden. Räntelånesystemet uppfyller inte dessa krav. Socialdemokraternas ståndpunkt är tydligen att ett ökat statssubventionerat byggande skulle vara lösningen på den svenska ekonomiska krisen. Byggandet var en av orsakerna till 1980-talets ekonomiska överhettning. Antalet arbetslösa ökar inom byggnadsverksamheten beroende på att den totala byggvolymen har minskat. Byggsysselsättningen ligger dock fortfarande på en hög nivå. Alla borde dock inse att det som är mest förödande för det framtida byggandet är höga räntor. Då drivs kostnaderna upp, och en ny inflationsutveckling kommer i gång. Den svenska ekonomiska tillväxten ligger efter. Förbättrar vi inte ekonomins grundläggande funktionssätt, vilket på kort sikt innebär förändringar och åtstramningar, kommer detta att leda till fortsatt stagnation och ökad arbetsslöshet. Detta kommer i sin tur att medföra att efterfrågan på bostäder och lokaler minskar ytterligare, och då lär det inte bli mycket byggande. För att på kort sikt klara sysselsättningen för byggnadsarbetarna har riksdagen nyligen beslutat en rad åtgärder. Genom att sätta i gång byggen tidigare än planerat kommer en del av den lediga kapaciteten att kunna användas till investeringar i vägar, järnvägar, flygplatser och telenät. Riksdagen har dessutom att ta ställning till ytterligare tidigareläggning av statliga bygginvesteringar av olika svar. AMS har också anvisats ökade resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. situationen på byggarbetsmarknaden kan utnyttjas för att tillgodose behovet av kompetensutveckling och vidareutbildning inom byggbranschen. När konjunkturuppgången kommer är det viktigt att ha en effektiv och rätt dimensionerad byggarbetarkår. Den andra frågan är om jag är beredd att anslå en rättvis och tillräckligt stor del av de arbetsmarknadspolitiska resurserna för de arbetslösa i Stockholms län. Det är AMS ansvar att fördela beviljade medel utifrån situationen på arbetsmarknaden i varje län. Jag är övertygad om att AMS fördelar medlen efter de behov som föreligger i olika län. Den tredje frågan är om jag är beredd att medverka till att den s.k. Dennisöverenskommelsen snabbt börjar förverkligas. Stockholms trafikproblem ännu ej är avslutade kan jag för dagen inte kommentera frågan. Den fjärde frågan är om jag är beredd att medverka till att byggnadsarbetena på järnvägen till Arlanda skyndas på. Arlanda. Bygget har startat och pågår. Så länge huvudmannaskapet ännu ej avgjorts kan arbetet emellertid inte skyndas på i någon större utsträckning. Den femte frågan är om jag är beredd att medverka till att medel ställs till förfogande för att underlätta och påskynda upprustningen av nedslitna lägenheter och bostadsområden. Inom ramen för det statliga bostadsstödet lämnar staten räntebidrag för sådana åtgärder som fastighetsägarna är beredda att genomföra. Det finns alltså inga hinder för en ökad ombyggnadsvolym. Den sjätte frågan är om jag är beredd att medverka till att stimulera kommunerna att skynda på restaureringen av gamla VA-nät. Den frågan besvarade jag visserligen den 26 november i riksdagen, men om Anita Johansson inte var här då tar jag om det igen. Kommunerna anser att de mycket väl kan klara finansieringen av både underhåll och förnyelse av VA-näten utan statliga bidrag. De har stor frihet att välja både formen för finansiering och utformningen av taxan. Det är önskvärt att kommuner med eftersatt VA-underhåll nu reinvesterar. Med det låga kapacitetsutnyttjande som i dag föreligger inom såväl bygg som maskinentreprenadbranschen erhåller också köparen lägre priser på upphandlade objekt. Den sjunde frågan är om jag är beredd att medverka till att medel ställs till förfogande för upprustning av daghem, skolor, sjukhus och andra offentliga lokaler som är hårt slitna. milj.kr. tidigareläggs. Förslaget innebär att staten ställer sammanlagt 900 milj.kr. till kommunernas förfogande för förbättringar i skolans arbetsmiljö under budgetåret 1991/92. Riksdagen har bifallit denna proposition. Den åttonde frågan är om jag är beredd att medverka till att ett brett upplagt program för kompetensutveckling för lågutbildade tjänstemän och andra inom tjänstesektorn snarast kommer till stånd. För närvarande pågår en utredning om kompetensutveckling i arbetslivet, som skall vara klar vid årsskiftet. Utredningen kommer att lämna förslag till åtgärder för att stimulera kompetensutveckling i arbetslivet, inkl. Den nionde frågan är om jag har några andra konkreta förslag till åtgärder, som skulle bidra till att minska arbetslösheten i Stockholms län. De arbetsmarknadspolitiska resurserna är fördelade på länen och arbetsförmedlingarna. De i sin tur fördelar medlen på de åtgärder som bedöms lämpligast. Det är alltså arbetsförmedlingen, som utifrån den arbetslöses förutsättningar skall vidta åtgärder. Till slut vill jag framhålla att Anita Johanssons alla krav skulle innebära att budgetunderskottet ökade ytterligare. Problemen i svensk ekonomi är dessutom i första hand långsiktiga och inte av kortsiktig natur. De negativa effekterna på ekonomins funktionssätt blev uppenbara när överefterfrågan förbyttes i lågkonjunktur. Det, Anita Johansson, är priset som Sverige får betala för nästan tio år av försummelser då de strukturella obalanserna i ekonomin ej har handlagts på rätt sätt.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Jag är djupt oroad över situationen på arbetsmarknaden i Stockholms län. Arbetsmarknadsläget här i länet har försämrats snabbt under denna höst. Det rör sig om inte mindre än 25 000 öppet arbetslösa. Vid senaste årsskiftet var den siffran 10 000. Antalet lediga jobb minskar mycket kraftigt. Kontantersättningarna är i dag 10 milj.kr. per dag till de arbetslösa. Den senaste tidens utveckling och gjorda prognoser pekar på att vi kommer att ha omkring 40 000 4 280 personer, och det är den största siffran, Börje Situationen är alarmerande. I oktober fanns det 4 960 lediga jobb. Jämför man det med oktober förra året är det en minskning med 51 %. Det som är mest skrämmande är att det är ungdomar och personer med utländskt medborgarskap som råkar mest illa ut. Bland ungdomarna i åldrarna 16--24 år är 7 940 personer utan arbete. Börje Hörnlund, nästan 8 000 ungdomar är arbetslösa i Stockholmsregionen. Det är 4 %. Räknar man procent, som Börje Hörnlund så gärna vill göra, innebär detta faktiskt, i åldersgruppen 20--24 år, 4,3 % arbetslösa. Det är detta som skrämmer mig mest. Byggarbetslösheten stiger mycket kraftigt. Byggnadsverksamheten är en viktig motor när det gäller sysselsättningen. Men det kommer Ulf Lönnqvist att gå in på senare under debatten. Det finns inga andra tecken till ljusning som kan påverka efterfrågan på arbetskraft. Gruppen arbetslösa med utländskt medborgarskap omfattar nästan 5 000 personer. Detta är absolut inte bra. Risken att rasism och främlingsfientlighet ökar ytterligare är mycket stor, Börje Hörnlund. Infrastruktursatsningarna sätts inte in i Stockholms län. Av de 1 500 milj.kr. som regeringen satsar på infrastrukturen tillfaller endast 10 milj.kr. vårt län. Det här är ett allvarligt misstag, och arbetsmarknadsministern visar en upprörande och bristande kunskap om situationen i Stockholmsområdet. Det betyder att man satsar en etthundrafemtiondel på en region som utgör en fjärdedel av landets befolkning, med en arbetslöshet på 25 000 personer. Jag har i min interpellation pekat på flera bra projekt som kan igångsättas omedelbart, bl.a. Dennisöverenskommelsen. Kanske -- det är en liten fundering -- kunde Börje Hörnlund tala med politikerna i Stockholm, så att förhandlingarna blir klara. För det är ju det enda svar jag har fått, att förhandlingarna inte är klara. Jag tycker att det borde vara angeläget även för arbetsmarknadsministern att se till att vi får i gång dessa projekt, inte minst med tanke på miljöpolitiken. Vi har i Stockholms län gått från en överhettad situation, för ett år sedan, till den nuvarande; den värsta arbetslösheten på lång tid. Vid en jämförelse med övriga län är nedgången i vårt län snabbast i landet. Det behövs nu en aktiv arbetsmarknadspolitik, som också omfattar Stockholmsregionen. Jag tycker att det är oförsvarligt att i praktiken undanta Stockholms län. Är det en slapp Stockholmsfientlig inställning som ligger bakom, Börje Hörnlund? Nej, nu gäller det att vidta åtgärder för att vända utvecklingen och sätta in insatser som är sysselsättningsskapande. Jag tycker, herr talman, att svaret inte ger oss något nytt hopp. Det innehåller inga konkreta svar på mina frågor. som vi har fått av de 1 500 miljonerna är tillräckliga för Stockholmsregionen? Jag skall efter debatten överlämna litet julläsning till Börje Hörnlund om situationen i Till sist, herr talman, kan jag konstatera att det finns 40 borgerliga ledamöter från Stockholmsregionen. När jag tittar ut över kammaren kan jag inte se en enda av dem sitta i sina bänkar. Det är ju ett bra svar till de arbetslösa i Stockholmsregionen.

Herr talman! För några dagar sedan demonstrerade 7 000 byggnadsarbetare i Stockholm mot regeringens byggpolitik. Det var ett rop på hjälp, ett rop efter åtgärder för att trygga jobben på byggområdet. Denna jättelika manifestation har växt fram på arbetsplatserna runt om i Stockholmsområdet, när byggnadsarbetarna nu ser hur de går mot den kanske svåraste sysselsättningskrisen någonsin inom svensk byggsektor. Oron för jobben, för tryggheten och för framtiden är stor. De ser också hur en hel årskull ungdomar kastas rakt ut i arbetslösheten. I dag går 300 lärlingar arbetslösa, dvs. de får inga praktikplatser under sin utbildningstid. I juni nästa år kommer 500 elever från gymnasieskolan, vilka skall placeras på byggarbetsplatser som inte finns. Men man ser också ute på byggena hur regeringen genom sin politik ytterligare förvärrar situationen. När regeringen bestämde sig för att riva upp det bostadsfinansieringssystem som riksdagen fattat beslut om, utan att tala om vad man skulle sätta i stället, spreds oron och osäkerheten. Att bygga bostäder är en långsiktig historia. Därför är man helt beroende av hur finansieringssystemet ser ut och vilka villkor som gäller när det är dags att lyfta lånen. Regeringen bär det hela och fulla ansvaret för det stopp i bostadsbyggandet som osäkerheten inför framtiden ger. Och den osäkerheten minskar naturligtvis inte när det nu i dag redovisas direktiv för den utredning som skall konstruera ett nytt finansieringssystem, direktiv som klart anger att kostnaderna i boendet kommer att öka på ett dramatiskt sätt. Vem vågar då gå i gång med ett bostadsbyggande? Centern hävdade i hela valrörelsen att det var för dyrt att bo. Nu medvekar centern i en regeringspolitik som gör det ännu dyrare att bo. Är det centerpolitik, Börje Hörnlund, att säga en sak och göra en annan? När momsen höjdes också på byggområdet, kompenserades denna höjning på bostadssektorn genom ett investeringsbidrag. Detta investeringsbidrag sänker nu regeringen från 9,3 % till 3,1 %. Det innebär att kostnaderna i den redan dyra nyproduktionen dramatiskt höjs. I valrörelsen lovade centern att momsen på byggandet skulle bort. Det skulle vara intressant att höra hur Börje Hörnlund anser att beslutet att minska investeringsbidraget, utan att göra någonting åt momsen, rimmar med dessa centerlöften. Därtill förändrar regeringen en lång rad enskilda faktorer när det gäller att beräkna underlaget för lån till bostadsbyggandet. Räknar man samman allt detta blir en vanlig trerumslägenhet i nyproduktionen ungefär 1 500 kr. dyrare i månaden jämfört med om räntelånesystemet skulle ha fått fortsätta att fungera. Jämfört med dagens system ökar kostnaden för samma lägenhet med ungefär Det är dessa av regeringens åtgärder som vid länsarbetsnämndens konferens Stockholm fick en av de närvarande att säga: ''Jag har under mina 40 år i branschen inte varit med om en sådan dramatisk förändring. Om den politiska målsättningen är att stoppa bostadsbyggandet, så har man lyckats över förväntan.'' Jag förstår den reaktionen. Det är obegripligt att en regering som säger sig vilja värna sysselsättningen mitt i en lågkonjunktur klipper till med åtgärder som gör att byggandet går, för att använda en sportterm, rakt in i väggen. Anser Börje Hörnlund att regeringens åtgärder är ett led i en politik för full sysselsättning? I sitt svar på interpellationen söker Börje Hörnlund hävda att räntelånesystemet skulle driva på inflationen. Så är det inte. Bostadsutgiften för den enskilde blir med räntelånesystemet aldrig högre än utgiften är i nuvarande system. Om man däremot dramatiskt höjer bostadsutgiften, vilket regeringen tycks ha för avsikt att göra, då slår det direkt på inflationstalen. Räntelånesystemet är ett stabilt system, som skulle ge oss den bostadsproduktion som vi behöver. Långsiktigt behöver vi i vårt land en bostadsproduktion på i storleksordningen 40 000 nya bostäder om året. I Stockholmsområdet, där situationen är speciellt svår, inte minst när det gäller möjligheten för ungdomar att få en bostad, behövs det en produktion på i storleksordningen 10 000--12 000 nya bostäder om året. Men denna produktion får vi naturligtvis inte om regeringen försämrar förutsättningarna för byggandet och skapar oro och ovisshet om vilka villkor för byggandet som skall gälla. Ett annat område där det behövs kraftfulla insatser är ombyggnaden av bostäder. Där hade vi förhoppningar om att den ökning av ombyggnader som inträtt 1991 skulle fortsätta. Men nu kommer regeringen med nya åtgärder som gör att också ombyggnadsverksamheten påverkas. När man river upp räntelånesystemet fördyras också ombyggnadsverksamheten. Det gör att den välbehövliga satsningen på ombyggnader kommer av sig. Ombyggnadsverksamheten kan ge många jobb. Den behövs och den är nödvändig för att inte fastighetsbeståndet skall slitas ner. Vi står inför det uppenbara hotet om nära nog ett totalstopp i bostadsbyggandet också i Stockholms län. Det leder till en arbetslöshet inom byggsektorn som 1992 beräknas bli ca 15 %. Vilka åtgärder ämnar Börje Hörnlund vidta för att motverka detta?

Herr talman! Jag hade sett fram emot denna debatt, därför att jag trodde att arbetsmarknadsministern skulle vara intresserad av att diskutera hur 25 000 arbetslösa i Stockholm bor något mer seriöst än vad han gör i sitt svar på Anita Johanssons interpellation. Jag trodde också att han var mer intresserad av framtiden, som ser minst sagt dyster ut, än han ger uttryck för i sitt svar. Jag trodde att Börje Hörnlund var arbetsmarknadsminister för hela Sverige, alltså även för huvudstadsregionen och de människor som lever där. Jag trodde t.o.m. att han skulle ta till sig något av alla de exempel på sysselsättningsfrämjande åtgärder som redovisas i interpellationen. Jag kan garantera Börje Hörnlund att det finns många fler bra exempel. Vi får sådana ofta från oroliga människor som hör av sig till oss, från politiker i våra kommuner, från föräldrar till arbetslösa ungdomar, från varslade bygganställda och kommunanställda som går en mörk framtid till mötes samt från företagare som ser sin marknad vika. Alla ser de hur jobben försvinner, hur pessimismen breder ut sig och hur vår hembygd håller på att bli väldigt otrygg. Det här vill de inte vara med om. Därför börjar de tänka på alternativ som kan stoppa denna utveckling, på åtgärder som skulle hjälpa till att få i gång hjulen igen. När jag läste interpellationssvaret undrade jag om det kunde vara så att det bara är Börje Hörnlund som inte ser några möjligheter. Nu borde alla goda idéer tas till vara och inte kastas i papperskorgen oprövade. Interpellationssvaret går ut på att inget av förslagen är bra. Men några egna förslag har inte Börje Hörnlund. Det här tycker jag är närmast nonchalant, inte bara mot Anita Johansson som har framställt interpellationen utan också mot alla de Strukturen i vårt län är något annorlunda än på många andra håll i landet. Hälften av våra arbetslösa är tjänstemän. En stor del av dem, upp emot 70 %, är kvinnor. Många av dessa har en ganska kort utbildning. För många av dem är situationen sådan att de inte heller vid kommande högkonjunktur kommer att ha ett arbete att gå tillbaka till. Deras jobb har helt enkelt försvunnit. Det krävs särskilda insatser för att komplettera deras kunskaper och bredda deras kompetens. I annat fall riskerar många att bli stående utanför arbetsmarknaden under en mycket lång tid. Det behövs alltså rejäla satsningar nu för att få i gång en bra utbildningsverksamhet. Kommer arbetsmarknadsministern att se till att tillräckliga resurser ställs till förfogande? Nu är det brist på resurser, och många blir därför utan en utbildning. Arbetsmarknadsministern hänvisar till kompetensutredningen, och den är naturligtvis viktig. Men vi kan inte sitta och vänta tills den blir färdig och att sedan regeringen efter en remissomgång tar ställning till vad som skall hända. Vi har inte tid med det, för problemen är akuta nu. För bara några år sedan hade många kommuner och landsting svårt att få personal till vård och omsorg av barn och gamla. Där är situationen nu helt annorlunda. Nu redovisar de fackliga organisationerna en snabb ökning av antalet arbetslösa bland kommunanställda, inte därför att behovet av deras insatser har minskat utan därför att det inte finns pengar att betala med. Jag är rädd för att det vi hittills har sett bara är en början. Jag vet att de nya mörkblå kommunledningarna, som har övertagit makten i nästan alla av Stockholms läns kommuner, har som främsta mål att skära ned verksamheter för att kunna sänka skatten. Det kommer att leda till ännu fler varsel. Jag är rädd för att vi fram emot våren får räkna med 10 000 varsel av anställda i kommun och landsting. Vi socialdemokrater ser allvarligt på detta, både därför att det kommer att öka otryggheten för alla dem som är beroende av offentlig verksamhet och därför att det hotar sysselsättningen för tiotusentals människor, många av dem kvinnor. Det jag har sett av den kommunalekonomiska kommitténs förslag gör mig ytterligt orolig. För Stockholms del är förslaget ett dråpslag och skulle innebära att ytterligare 6 000 personer riskerar att bli arbetslösa. Det duger inte längre med att säga att det, om vi skall sänka skatterna, får bli på det sättet. Jag tycker egentligen inte att det är så svårt. Vi har å ena sidan barn som behöver utbildning och omsorg, sjuka som behöver vård, äldre som behöver vård och omsorg. Å andra sidan har vi många människor som inget hellre vill än att arbeta med just vården. De vill arbeta inom den offentliga sektorn. Alla vill inte starta eget, alla vill inte arbeta med vård och omsorg med kommersiella förtecken. För mig är det den naturligaste saken i världen att se till att dessa arbetsvilliga händer får arbeta med det som är det allra viktigaste: skapa trygghet och rättvisa för alla människor. Kommer arbetsmarknadsministern att medverka till att sysselsättningen inom den viktiga gemensamma sektorn kan upprätthållas?

Herr talman! Svaret ger inget hopp, sade Anita Johansson om beskedet från statsrådet. Det gäller i hög grad också beskedet till de många arbetslösa kvinnorna i Stockholms län. Stockholms län har en mycket differentierad arbetsmarknad, och det har varit -- och är fortfarande -- till stor nytta för kvinnor. Ingenstans i landet har kvinnor så hög förvärvsfrekvens som här i vårt län, och ingen annanstans har kvinnor i realiteten kunnat försörja sig själva i så hög grad som här, eftersom vi har många heltidsarbeten och inte behöver ha så många ''deltidare''. Detta är mycket bra, eftersom eget jobb inte bara ger egen försörjning, pensionspoäng och semesterersättning utan också verklig frihet i livet. Men som vi alla vet -- vi som intresserar oss för arbetsmarknadsläget -- har den ökande arbetslösheten hittills drabbat män mer än kvinnor. Det gäller också Stockholms län. Alla erfarenheter tyder emellertid på att utvecklingen går mot att det först är byggbranschen som drabbas -- där är läget verkligen akut, det har vi fått flera bevis på här under debatten -- och sedan industrin. Vi har inte kvar så mycket industri i Stockholms län. Dessa två branscher drabbas alltså först. Men sedan, som ett brev på posten, följer vad man kan kalla kvinnobranscherna -- handel och annan service. Och så har vi kommunernas och landstingens kärva ekonomi, och statens besparingsprogram. Detta sammantaget gör att de typiska kvinnojobben kommer att bli allt mindre efterfrågade. Därtill kommer också teknikutvecklingen, som långsiktigt påverkar kvinnorna i kontorssektorn. Som alltid går utvecklingen fortast i Stockholms län, och vi är nu mitt inne i den här processen -- strukturomvandling på tjänstesektorn och lågkonjunktur. Det är naturligt, för det är här vi är flest, och framför allt har vi en mycket större andel anställda i den privata och offentliga tjänstesektorn här i länet än man har i andra län. Jag vill bara ta ett exempel: Enligt regeringens käcka småföretagarproposition, den som ju skall ge kvinnor i Sverige så goda möjligheter att starta eget, skall man också ta bort länsstyrelsernas handelsregister. På vår länsstyrelse ryker 25 kontorsjobb för kvinnor som är i medelåldern och däröver. 25 jobb är väl ingenting, kan man säga, när vi har 25 000 arbetslösa. Men på alla länsstyrelser i hela landet och på varje myndighet i Stockholm blir det några stycken. I vårt län är det nämligen likadant på myndighet efter myndighet, i kommun efter kommun, i bank efter bank, försäkringbolag efter försäkringsbolag. Tillsammans blir detta inte bara 25 x 25, utan betydligt högre potenser. Vi vet också att kvinnor har lösare anknytning till arbetsmarknaden än vad män har. Många har deltidsarbete, tillfälliga anställningar, och högre frånvaro på grund av föräldraledigheter osv. än vad män i genomsnitt har. I vårt län har landstinget i stort sett slutat att anställa några per timme. Korttidsvikariaten upphör nu i samband med årsskiftet. Då kan man ju fråga sig vad det innebär. Trots att vi har haft ett intensivt jämställdhetsarbete och trots att nästan alla kvinnor yrkesarbetar visar det sig att när kvinnor blir friställda har de svårare än män att komma tillbaka till fasta arbeten. De hamnar i en s.k. permanent tillfällighet. Jag tror faktiskt att föreställningen att det är mannen som är huvudförsörjare lever kvar hos många. Den får ny näring när arbetslösheten ökar om vi inte tydligt talar om att kvinnors rätt till arbete är lika stor som männens rätt. Därför blir jag uppriktigt bekymrad när jag hör statsrådet i en tidigare debatt bara konstatera att statistiken från AMS och andra säger att fler män än kvinnor drabbas av arbetslösheten. Regeringen skulle i stället kunna använda sig av den erfarenhet och kunskap som finns i samhället till att ha en hög beredskap för att möta den ökade arbetslösheten bland kvinnorna och bland de unga flickorna. Vi behöver alltså riktade satsningar för kvinnor för att motverka arbetslösheten. Det är så, herr statsråd, att jämställdhetsperspektivet inte får läggas åt sidan när det är lågkonjunktur. Kvinnor har sämre villkor i arbetslivet och har därför särskilt stort behov av vidareutbildning och utveckling för att kunna komma tillbaka när konjunkturen vänder uppåt. Här måste regeringen ta initiativ i stället för att sticka huvudet i sanden. Regeringens ickepolitik och osynliggörande av kvinnors problem på arbetsmarknaden är en fara för kvinnorna i Stockholms län och i hela landet.
Herr talman! För en tid sedan gjorde Börje Hörnlund ett uttalande i en Stockholmstidning där han sade att han spådde en lång arbetsmarknadskris. Han sade också i det uttalandet att unga invandrare hotas av att stängas ute från arbetsmarknaden. Han gjorde de här kommentarerna med anledning av en ny undersökning. Siffermaterialet visade att den snabbväxande arbetslösheten främst, som han sade, skördar sina offer bland unga invandrare. I den gruppen är förvärvsfrekvensen enbart ca 30 % jämfört med det normala 80 % för resten av befolkningen. Ingen region här i landet har så många invandrare som Stockholmsregionen, även om man ser det proportionellt till befolkningen. Det finns ungefär 12 % invandrare här, och vi har kommuner i de södra delarna av vår region där det rör sig om upp till 20 % och därutöver. Arbetslösheten bland invandrarna i Stockholms län uppgår nu till ca 5 000. Det har tidigare sagts här att det finns prognoser som tyder på att arbetslösheten kommer att öka till omkring 40 000. Erfarenheten visar att det just är invandrare som riskerar att bli, för att på nytt använda mig av Börje Hörnlunds ordval, de största offren för denna politik. Invandrarna är i ganska stor utsträckning sysselsatta inom den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn kommer av allt att döma att minska mycket. I den här artikeln sade Börje Hörnlund också att det finns fördomar i det svenska samhället som måste brytas ner om invandrargruppen i landet skall ges tillträde till arbetsmarknaden. Det är i och för sig riktigt. Men nu rör det sig om huruvida regeringen kommer att fullfölja, eller ytterligare förstärka, en politik som nödvändigtvis måste gå ut på att prioritera just de grupper som är särskilt eftersatta. Både sociala och ekonomiska skäl motiverar detta. Vilka speciella insatser avser regeringen att sätta in för att förhindra denna mycket allvarliga utveckling när det gäller invandrare? Här i landet har vi inte under de senare årtiondena godtagit något gästarbetarsystem. Det får under inga förhållanden införas något som i praktiken skulle kunna likna detta. Den 1 januari i år trädde det nya systemet för ersättning till kommunernas flyktingmottagande i kraft. En av de bärande tankarna bakom det nya systemet är att stimulera kommunerna till att satsa på aktiva åtgärder som leder till att flyktingarna kommer ut i arbetslivet. Hur har Börje Hörnlund tänkt sig att dessa insatser skall kunna utformas och fullföljas? Det är få orsaker som spelar så stor roll när det gäller spridandet av rasfördomar som just arbetsmarknadsfrågorna. De används oftast som argument för att befordra rasfördomarna. Detta är en extra anledning till att sätta in kraftfulla åtgärder för att skapa sysselsättning åt flyktingar och invandrare. Detta för att förhindra att vi får en utveckling mot ytterligare förstärkning av rasfördomar i vårt land.

Herr talman! Börje Hörnlund säger att Stockholmsregionen inte alls undantas. Tycker Börje Hörnlund att det är en rättvis fördelning när vi har fått 10 milj.kr. av dessa 1 500 milj.kr? Det är så, det är faktum. Jag måste få citera ur ett brev från länsarbetsdirektören Lars Sjöström i Stockholms län. Det är han som med stor emfas har talat om för oss att det kan vara 40 000 arbetslösa i länet till sommaren.

Det här var ju både Ines Uusmann och Eva Johansson inne på -- jag säger också ''ännu''. Med tanke på hur det ser ut runt om i fullmäktigeförsamlingarna i Stockholms län är jag djupt oroad, och den oron delar länsarbetsnämnden med mig. Så ser det ut, Börje Hörnlund. Läs vad länsarbetsnämnderna skriver till arbetsmarknadsdepartementet! Jag kan konstatera att 25 000 arbetslösa i Stockholms län, Börje Hörnlund, är lika många människor som de arbetslösa i Norrbotten, Västernorrland tillsammans. Jag tycker att Börje Hörnlund borde bry sig om de arbetslösa även i Herr talman! Jag får dagligen telefonsamtal och brev från fackliga avdelningar i Stockholmsregionen. Häromdagen ringde mig Sören Brandström från Musikerförbundets avdelning 10. Han sade: Hjälp oss, hjälp oss! Han var så glad över att jag hade interpellerat. 30 % av hans medlemmar går arbetslösa. Jag fick inte något svar på om Börje Hörnlund är beredd att vidta åtgärder så att Dennisförhandlingarna kan bli slutförda och arbetena sättas igång. Men än finns det en chans i denna kammare -- om de borgerliga ledamöterna kunde visa litet mera intresse. Vi har framfört förslag i våra motioner om ytterligare medel till sysselsättningen.

Herr talman! Jag tackar för gratulationen och julhälsningen.

Flera månader före det att den socialdemokratiska regeringen avgick pekade prognoser från olika institut mot de arbetslöshetssiffror som vi har i dag. Jag tycker att man gör det väldigt enkelt för sig i detta läge med internationell lågkonjunktur och med de siffrorna som bakgrund, när man säger att detta skulle vara något nytt. Med den ekonomi som vi har ärvt blir det många mycket smärtsamma besparingsåtgärder. Varför måste vi vidta dessa smärtsamma besparingsåtgärder? Jo, för att få pengar över till att begränsa den öppna arbetslösheten. När jag kom till arbetsmarknadsdepartementet var den första fråga jag ställde: Finns här några förberedelser för ytterligare åtgärder för tjänstemän? Svaret var nej. Jag tog omedelbart tag i arbetet med ett paket som belöpte på 4,3 miljarder kronor. Dessutom finansierade den tidigare regeringen två stora saker med medel ur arbetsmarknadsfonden, den fond som används till kontant arbetslöshetsersättning och som riskerar att tömmas under nästa budgetår. Ur den tog man medel. Vi tog fram finansieringen öppet. Man skall inte ta medel ur en fond man behöver för att folk som blir arbetslösa skall få sin ersättning. Jag tror att vi litet till mans har anledning att erkänna att det är kärvt, att det blir ett par svåra år och att ni som sitter här nu inte är änglalika varelser utan all skuld till de problem som Sverige nu upplever. Så är det inte. Den socialdemokratiska regeringen hade på sin tid inte egen majoritet, och därför är inte heller den ensam skyldig till saker och ting. Men faktum är att vi står inför ett par besvärliga år. Sedan vänder jag mig till Hans Göran Franck. AMS har sagt att man klarar ungefär 3 procentenheter via sina åtgärder. Nu ligger flera länsarbetsnämnder redan över det procenttal som AMS sade var möjligt. Det diskuteras utomordentligt höga summor till bekämpningen av arbetslösheten bland invandrare och andra under kommande budgetår. Jag är speciellt oroad för åldersgruppen 20--24 år. Där har vi många invandrarungdomar. I den gruppen tenderar det att bli för långa arbetslöshetsperioder, oavsett om man är invandrare eller född här i landet. Däremot finns ju skyddsnät för åldersgruppen upp till 20 år, och det är bra. Men man får fundera över nästa åldersgrupp också i det här avseendet. Ett speciellt problem är naturligtvis, som Hans Göran Franck framhöll, den stora invandrartätheten i Stockholmsregionen, som kräver speciell eftertanke. Sedan några ord till Thage Peterson. Jag är orolig för varenda arbetslös. Det är ingen rolig situation att bli arbetslös. Lika orolig är jag om vederbörande bor i Kalix, där en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen riskerar att hamna i den situationen. Skulle vi översätta det till Stockholmsförhållanden blir det ungefär 250 000 människor i stället för 25 000. Men jag är lika orolig för var och en här. Det är lika allvarligt att bli arbetslös i Haninge som att bli det på någon annan ort. Ulf Lönnqvist hade litet fel i sin historiebeskrivning. Centern motionerade mycket tidigt om att dämpa överhettningen i Stockholm. I ett senare skede blev det 10 %, en för låg siffra, sade vi. Men det var ju för att bli sams det. Sedan kom socialdemokraterna när det var väl sent med sitt förslag om 30 %. Överhettningen på byggmarknaden, Ulf Lönnqvist, var en mycket stor orsak till att den tredje vägens politik körde i diket.

Herr talman! Det är symptomatiskt att Börje Hörnlund inte med ett ord nämnde kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Man kan känna en stor förtvivlan över denna debatt men också över hur regeringen har agerat under hela hösten. Det är nämligen så denna regering gjort; det enda man har sagt till kvinnor som är oroliga för sin plats på arbetsmarknaden är: Bli småföretagare i vård och omsorg, så har ni en chans på arbetsmarknaden! TCO-distriktet, SKTF, har skrivit brev och uppvaktat med uppgifter om vilka konkreta insatser som behöver göras för att komma fram till den strukturrationalisering som är nödvändig i tjänstesektorn i vårt län men också i hela landet. Ingen respons har man fått. Jag skulle vilja ha besked av Börje Hörnlund i frågan, om han tycker att det är att ta ansvar för kvinnors rätt till arbete. Jag kan inte tolka den nuvarande tystnaden på annat sätt än så, att vi har en kvinnoovänlig regering, som vi inte har sett maken till sedan vi fick rösträtt för 70 år sedan. Det är som om kvinnors rätt till arbete inte angick den nya regeringen. Det gäller uppenbarligen arbetsmarknadsministern, men det gäller också i hög grad den nya jämställdhetsministern. Jag känner stor förtvivlan över regeringens nonchalans, och denna förtvivlan vet jag att jag delar med oerhört många kvinnor i Stockholms län.

Herr talman! Det var viljan, känslan och lidelsen som jag efterlyste hos Börje Hörnlund i kampen mot arbetslösheten. Varför? Jo, det är viktigt att få känna den, eftersom Börje Hörnlund är den som skall leda kampen mot arbetslösheten. Den förvärras nu dag för dag. När jag åkte in till riksdagen med bil i morse sade man på nyheterna att Stora planerade att dra ned sin sysselsättningsstyrka med 2 500 personer. I går försvann 700--800 jobb i Luleå osv. Mina partikamrater från Stockholms läns socialdemokrater har i den här debatten visat hur arbetslösheten väntas stiga katastrofalt i detta område. Det är just i denna situation som man vill känna litet av de kraftåtgärder som landets arbetsmarknadsminister avser att vidta mot arbetslösheten. Jag medger att det inte är lätt för Börje Hörnlund eftersom han är arbetsmarknadsminister i en regering som för en politik som leder till ökade klyftor och som på sikt kan leda till farliga motsättningar i det svenska samhället. Börje Hörnlund talade i sitt förra inlägg om smärtsamma besparingsåtgärder. Vem är de smärtsamma för? Jo, för vanliga löntagare och arbetslösa, inte för kapitalägarna och de som har de allra högsta inkomsterna. De har fått stor och fin utdelning av regeringen hittills. Det var väl onödigt, Börje Hörnlund, att försämra arbetslöshets och arbetsskadeförsäkringarna samtidigt som ni genomför enorma skattesänkningar för företagare och kapitalägare. Man är då inne på en farlig väg. Ingen demokrati ingenstans i världen kan på ett gott sätt möta framtiden om landets regering, såsom sker i Sverige, främst gynnar de rika och kapitalstarka på de sämst ställda människornas bekostnad. En sådan politik har ingen framtid. Den ställer bara till skada. Är inte Börje Hörnlund i denna situation orolig för sitt parti, inte bara här i Stockholms län utan också i riket i stort? Jag är överraskad över att centern sitter kvar och stöder en borgerlig regering med en så orättfärdig politik. Avslutningsvis, herr talman, gav jag Börje Hörnlund ett gott råd. Om inte regeringen på egen hand kan hantera arbetslösheten och regionalpolitiken, bör den ta hjälp av den socialdemokratiska oppositionen. Bjud in den socialdemokratiska oppositionen till överläggningar och ta fasta på de förslag som vi har lagt fram i den här debatten.

Herr talman! Först tar jag upp budgetläget. Vi påminner oss alla Allan Larssons och Anne Wibbles siffror. Resultatet är högre än Wibbles siffror. Därför gäller det att försöka pressa ned budgetunderskottet. Inkomsterna till statsbudgeten minskar också kraftigt i det här läget. Det här är besvärande siffror som även oppositionen kommer att få behandla efter nyår. Det gäller att se till att vi inte råkar ut för ett högt ränteläge. Det är det allra allvarligaste. Samtidigt som man tar tag i den uppkomna arbetslöshetssituationen måste man ändå jobba långsiktigt för att få i gång svenskt näringsliv. Thage G Peterson vet mycket väl att vi inte kan ha egna företagsskattenivåer som är klart högre än EG ländernas. Det är huvudorsaken till att det tidigare i år rann ut ungefär 100 miljarder i investeringar medan det kom in ungefär 10 till Sverige. Då byggs inte arbetstillfällen i Sverige. Det är litet jobbigt att behöva diskutera det här. Sverige skulle ha behövt ta itu med detta långt tidigare i samband med att kapitalmarknaden blev fri och kapitalet kunde söka sig dit det trivs bäst. Vi måste därför göra en mycket stor satsning på små och medelstora företag. Det är där de nya jobben kommer att finnas. Stora företag rationaliserar, robotiserar och investerar mycket utomlands. Det är det vi försöker göra. Den offentliga sektorn bidrog förra lågkonjunkturen med en sysselsättningsökning på 5 %. Det går inte heller. Det säger inte ens socialdemokraterna i dag. Det gäller också att vårda kostnadsläget. När det gäller vägarna har det lagts fram tre paket. Det här är ingen illvillig argumentering under denna höst. Sammantaget är dessa väg och järnvägspaket på 19,25 miljarder. Ur dessa paket, som lades fram i höst, har inte Stockholmsregionen fått 10 miljoner utan flera miljarder. Vi måste vara ärliga mot varandra i debatten. Av det statliga byggandet på en miljard som riksdagen beslutade om i tisdags får Stockholm en mycket stor andel, trots att man där har en relativt sett bättre bostadsmarknad än flertalet län. Sedan till kvinnorna, och det är det hemskaste. Kvinnor har samma rätt till arbete som män. Det har jag sagt förut. Det är en självklarhet, och så skall det vara.

Fru talman! Lennart Fridén har frågat mig vilken strategi kommunikationsdepartementet kommer att arbeta efter för att åtgärder skall kunna vidtas i tid för att motverka för kunderna negativa effekter av postverkets förändringsplaner. Jag vill inledningsvis understryka att postverkets förändringsplaner beträffande organisation, servicens utformning m.m. är föranledda av en strukturkris i postkontorsnätet. Antalet transaktioner på postkontoren har minskat med 30--40 % under 1980-talet på grund av ökad automatisering och ändrade betalningsvanor. Minskningen hittills under 1990-talet har varit 5-- 6 % årligen. Detta har medfört problem för kontorsnätet, då minskade intäkter inte kunnat mötas med minskade kostnader. Samtidigt har postverkets marknadssituation förändrats. Konkurrensen inom flertalet av postverkets verksamhetsområden har ökat. Mot denna bakgrund menar jag att det är postverkets skyldighet att anpassa verksamheten och servicens utformning efter dessa nya förutsättningar. Låt mig samtidigt framhålla att postverket är ett affärsverk, vars verksamhet styrs med mål som fastställs av riksdag och regering. Postverkets uppdrag är bl.a. att förmedla brev, paket och betalningar över hela landet. Riksdagen har vidare angett att nuvarande servicenivå skall behållas även om formerna härför förändras. Kundanpassning av servicen skall ske varsamt. Formerna och förutsättningarna för postverkets verksamhet har nyligen setts över i regeringskansliet i enlighet med den tidigare regeringens förslag . Jag kommer att redvisa min syn på behovet av åtgärder för att stärka postverkets konkurrenskraft för regeringen inför

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Samtidigt måste jag avslöja att jag kände mig som den lille förväntansfulle gossen, som då tomtens sista klapp utdelats inte kunde hålla tillbaka sin reaktion och lät undslippa sig: ''Var det allt?'' Jag känner igen siffrorna från postverket. Jag ifrågasätter inte heller ett stort rationaliseringsbehov. Det jag med min interpellation främst vill lyfta fram är frågan som berör tillvägagångssättet vid nedläggningar av poststationer. Dessutom är det så att en del nedläggningar av många upplevs som självförvållade. Genom ändringar i öppethållande omöjliggörs för kunderna att använda sig av kontoret. Den därpå följande nedgången tas sedan till intäkt för en nedläggning. Det är på samma sätt som när en av statsrådets f.d. kolleger vid en uppvaktning av posten sade: ''Det påminner om SJs taktik med tidtabellerna under 60-talet.'' De som drabbas och som är beroende är de äldre, de icke bilburna. Som jag påpekat i interpellationen är det ju också ofta så att olika institutioner på mindre orter stöttar varandra genom närhet. Det gäller även separat belägna stadsdelar på större orter. Vid en nedläggning av ett antal kontor som gjordes för snart två år sedan, bl.a. här i Stockholm och i Göteborg, blev jag i tillfälle att följa utvecklingen. Ett fall var följande. Posten stängdes, och -- om den lilla lustigheten tillåts -- som ett brev på posten lades tobaks och servicebutiken ned mindre än en och en halv månad efteråt, skobutiken ytterligare ett par månader därefter samtidigt med en annan, mindre serviceinrättning. Den lokala speceributiken som finns kvar går på knä -- beroende för sin existens bara av de i området boende många pensionärerna, som inte kan ta sig till annan service. Kunderna hänvisas till ett annat kontor, 2--3 kilometer bort, i ett område känt för sin redan dåliga trafikmiljö och med kronisk brist på parkeringsplatser. Hemtjänstassistenternas tid går nu i större utsträckning åt till postresor för de gamla, i den mån dessa senare inte ökat sitt nyttjande av taxifärdtjänst, eftersom det inte finns någon hållplats för kollektivtrafik i närheten av posten. Det är den typen av effekter man kan få och har fått på flera ställen. Om det nu är så, som statsrådet påpekar, att posten främst skall se till det företagsekonomiska, måste vi som samtidigt är representanter för kunderna, som ju också är ägarna, göra den samhällsekonomiska bedömningen och fatta beslut därefter. Både vid tidigare ändringar och de nu aktuella upplever jag att man varit låst vid organisationstänkande i stället för funktionstänkande inom posten. Det framgår också med all tydlighet i intervjun med generaldirektören i det senaste numret av Headhunter. Och det var samma intryck jag fick vid både brevväxling, personligt samtal och TV-debatt förra året med honom och några av hans närmaste medarbetare. Dessutom lägger man fram det som kallas förslag till ändringar, men som i realiteten är fattade beslut. Det var också något som vi fick klart för oss vid de kontakter vi hade från Göteborgs kommunledning för snart två år sedan med posten. Statsrådet fick, såvitt jag förstår, i torsdags eller fredags för sig redovisat postens nya förslag. Enligt knapphändiga referat i massmedia synes det som man nu har kommit fram till det som jag -- och säkert många fler -- har föreslagit, nämligen att man genom entreprenadförfarande skall kunna lägga ned postkontoren men ändå behålla servicen. Det är viktigt att man därvid ser till att ha dessa ersättningsmöjligheter väl förberedda innan man lägger ned kontoren. Posten är, som jag har skrivit, en mycket viktig infrastrukturell faktor och kan därför inte bara behandlas som ett företag vilket som helst. Jag tycker för egen del att posten sköts på det hela taget bra, men jag kan konstatera att man under senare år tappat förtroende hos många människor. Det är svårt för den enskilde att förstå vitsen med att dra in ett postkontor som ger några tiotusen i underskott vissa år och samtidigt lägger ned miljonbelopp på en annons och affischkampanj, som gjordes 1990, där man talar om att posten levererar brev -- det har svenskarna känt till sedan 1636. Riksdagens revisorer konstaterade förra året att posten behövde stramare tyglar och att t.o.m. regeringen saknade insyn i stora delar av verkets affärer. Jag skulle med en följdfråga vilja veta: Är det någon bättring på gång därvidlag?